Herr talman! Jag skall tala i anslutning till finansutskottets betänkande 29, som vi tidigare anmält. Om man skall peka ut vad som haft störst betydelse för den ökade jämlikhet som vi kvinnor uppnått under 1970-talet och framåt, så är det den offentliga sektorn. Genom utbyggnaden av den offentliga sektorn under 1960 och 1970-talen öppnades en stor, expanderande arbetsmarknad för kvinnorna. Utbyggnaden av den kommunala och landstingskommunala servicen gav oss inte bara arbeten, den gav oss också de praktiska förutsättningarna för att vi skulle kunna arbeta. Vi fick barnomsorg och äldreomsorg, så vi behövde inte längre känna oss skyldiga att stanna hemma och vårda äldre anhöriga. Vi fick en förbättrad kollektivtrafik, så att vi kunde ta oss till våra arbeten, och vi fick ökade möjligheter till utbildning. Allt detta gav effekter på kvinnofrigörelsen som ringar på vattnet. Utbildningen öppnade möjligheter som tidigare i huvudsak varit förbehållna männen och gav oss kunskaper så att vi kunde formulera våra krav. Våra förbättrade positioner synliggjorde också skillnaderna mellan mäns och kvinnors villkor, och ur debatten växte lagar fram om jämställdhet. Vi kan alltså konstatera att den kraftiga expansionen av den offentliga sektorn under 1960 och 1970-talen hade en avgörande betydelse för kvinnofrigörelsen. Men vid 1980-talets början förändrades bilden. Kommuner och landsting skulle inte längre få bygga ut sina serviceområden efter behov. Industrin, och då framför allt exportindustrin, skulle ha resurserna. Den politiken fick omedelbart effekt för kvinnornas möjlighet att förvärvsarbeta. Under 1970-talet nyanställdes varje år över 40 000 kvinnor i den offentliga sektorn. 1970 arbetade 600 000 kvinnor inom den offentliga sektorn, och det motsvarade då 40 96 av alla kvinnor som arbetade. Varje år under 1970-talet ökade antalet kvinnor i den offentliga sektorn. 1980 fanns det 1 miljon kvinnor anställda, dvs. hälften av alla kvinnor som arbetade gjorde det inom den offentliga sektorn. 1980 bröts utvecklingen, som jag sade, och först 1984 skedde en ökning till 1,1 miljoner, vilket motsvarade 55 20 av den kvinnliga arbetskraften. Sett mot 1970-talets stora ökning är 1980-talet en katastrof. Under de första sex åren på 1980-talet var ökningen av antalet kvinnor inom den offentliga sektorn per år endast 16 000. Fram till 1988 beräknas den årliga sysselsättningsökningen till 11 000 personer inom den offentliga sektorn. Strypningen av den offentliga sektorns tillväxt sammanfaller med den ökande automationen och datoriseringen, som innebär att många typiska kvinnoarbeten inom industrioch tjänstesektorn rationaliseras bort. Sammantaget leder den förda politiken till att kvinnors redan begränsade arbetsmarknad krymper ytterligare. Den ekonomiska krisen i kommuner och landsting drabbar inte oss alla lika. Den är inte könsneutral. Det är framför allt vi kvinnor som är hotade, och hotet kommer från två håll: dels försvinner våra jobb, dels minskar förutsättningarna för att vi skall kunna arbeta när den kommunala servicen försämras.

Kommunanställda och landstingsanställda kan alltså inte i fortsättningen räkna med rättvisa löner för sina arbeten. Förmodligen skulle det tilltala Kjell-Olof Feldt om vi fick tillbaka den gamla ordningen då en hel del av arbetet inom den offentliga sektorn sågs som ett kall. Förmodligen ser han fram mot en framtid där vi bildar Florence Nightingale-brigader inom sjukvården. Man skulle kunna uttrycka det så att vår nyvunna jämställdhet ännu är bräcklig och uppbyggd som korthus. Det beroende som vi kvinnor hade tidigare av en enskild man har nu delvis flyttats över till den offentliga sektorn. Men börjar man plocka bort ett enstaka kort är risken mycket stor att hela huset faller ihop. Givetvis måste kvinnornas arbetsmarknad breddas. Kvinnor måste förmås att bryta sig in på de manligt dominerade delarna av arbetsmarknaden. Men det tar tid, och just nu har kvinnorna sina arbeten i huvudsak inom den offentliga sektorn. Sett ur ett kvinnoperspektiv är det därför avgörande vad som händer i kommuner och landsting. Sedan 1980 har kommuner och landsting berövats ca 40 miljarder genom förlorade statsbidrag, genom effekter av momshöjningar och devalvering. I föreliggande proposition anges de sammanlagda indragningarna från kommunsektorn till ca 6 miljarder, och förslag om indragning av ytterligare 4 miljarder har nu aktualiserats. Jag har förgäves sökt i betänkandena och i propositionen efter en analys av kvinnoperspektivet, men jag hittar ingen sådan, detta trots den oerhört stora betydelse som kommuners och landstings verksamhet har för kvinnorna. Finns inte kvinnoperspektivet med i regeringens medvetandesfär, eller anser inte regeringen att utbyggnaden av den offentliga sektorn har haft en avgörande betydelse för kvinnofrigörelsen? Herr talman! Jag har inget yrkande utöver dem som Hans Petersson i Hallstahammar tidigare framfört.

Herr talman! I motion 593, som behandlas i finansutskottets betänkande 29, är vi några socialdemokrater som framhållit de ekonomiska svårigheter som man i flera fall har i kommunerna. Faktum är att många kommuner har stora ekonomiska svårigheter, i flera fall beroende på hög arbetslöshet eller utflyttning. Utskottet delar den uppfattning som framförs i motionen att resurser måste finnas för att bistå de kommuner som har en besvärlig ekonomisk situation. Den synpunkten tycker jag är mycket väsentlig och förpliktande. De resurser i form av skatteutjämningsbidrag som nu avsätts för kommuner med särskilt besvärliga ekonomiska förhållanden måste fördelas så att de gynnar de kommuner som vi har tagit upp i vår motion. I den kategorin finns några av kommunerna i Dalarna. Några av dem har stora svårigheter och skulle behöva visst ekonomiskt utrymme om kraven på en rättvis fördelning, social trygghet och en förbättrad livsmiljö skall kunna tillgodoses. Det åtgärder som nu planeras måste vidtas på ett sådant sätt att de värst utsatta kommunernas situation inte försämras. Åtgärderna måste hela tiden syfta till att underlätta för de svaga kommunerna. Framför allt kommuner som har vikande befolkningsunderlag och av den anledningen även minskat skatteunderlag måste få del av det särskilda skatteutjämningsbidraget. Det måste nu bli regeringens uppgift att fördela de särskilda skatteutjämningspengarna på ett rättvist sätt mellan kommunerna, med inriktningen att de som har det största behovet skall få mest. Det finns kommuner som kan komma i den situationen att de måste låna för att klara omläggningen av avräkningen till KBT. Regeringen bör söka vägar att undvika detta. Det bör finnas möjlighet att förlänga tiden innan pengarna skall vara inbetalda, eller att tillämpa något annat liknande förfaringssätt. En annan fråga som vi anser måste klaras är kompensation för det skattebortfall som vissa glesbygdskommuner kan drabbas av om garantibeskattningen av fastigheter slopas. Därvidlag måste en total kompensation komma dessa kommuner till godo. Herr talman! Målet för den kommunala skatteutjämningen måste vara rättvis fördelning, social trygghet och en god livsmiljö var man än bor i landet. Då krävs att den kommunala skatteutjämningen kan styras så att den kommer de kommuner som bäst behöver den till del. Det finns många kommuner med sviktande skatteunderlag. Jag har velat göra den här markeringen som en komplettering till vad vi har framhållit i motion 593. Jag har inget yrkande, herr talman.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande 38 behandlar proposition 140 FIER Mens breNge. och ett stort antal motioner. Både betänkandet och propositionen har rubriken ”om vissa inkomstförstärkningar på statsbudgeten”. Med normalt svenskt språkbruk skulle man ha skrivit ”om vissa skattehöjningar” för det är vad det är fråga om. Moderata samlingspartiet har i motioner yrkat avslag på alla här aktuella skattehöjningar, och motionsyrkandena har följts upp i en lång rad reservationer till utskottsbetänkandet. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att gå igenom dessa reservationer, för jag finner det föga meningsfullt vid denna sena timme och på detta sena stadium av riksmötet. Jag vill bara göra några kommentarer kring ett par punkter där jag tycker att betänkandet i viss mån innehåller något nytt i jämförelse med motsvarande betänkande som tidigare har behandlats i kammaren. Det gäller först och främst konstaterandet att alla partier nu tycks vara överens om att det är dags för någon form av översyn av energibeskattningen. Utskottsmajoriteten föreslår under mom. 14 ett tillkännagivande angående en utvärdering av principerna för energibeskattningen. Vi moderater talar i reservation 10 om en utredning — och då menar vi en parlamentarisk utredning —som ett önskemål från vår sida. Folkpartisterna talar i reservation 11 om en allsidig översyn av principerna för energibeskattningen. Vi använder alltså olika uttryckssätt och menar kanske litet olika saker. Men alla tycks vara inställda på att det är dags för någon form av översyn av energibeskattningen. Det ser vi moderater som något positivt, och vi hoppas att det också skall komma något positivt resultat av detta. Nästa punkt som jag tycker är värd att notera är att industrins bekymmer med energiskatterna här har fått något större utrymme än i tidigare betänkanden. Det beror på att när energiskatterna höjs kommer allt fler industrier med stor energiförbrukning i trångmål. Det är speciellt de föreslagna höjningarna av kolskatten som har föranlett motioner, uppvaktningar och skrivelser. Det har lett till att utskottet har enats om att föreslå ett tillkännagivande under mom. 10 angående nedsättning av energiskatten för kolbränsle. Vi moderater skulle vilja ta ytterligare ett steg och få en förenkling av hela detta krångliga system med nedsättning av energiskatten för energikrävande industri. Det har vi emellertid inte lyckats med. Det vore önskvärt, menar vi, att kunna åstadkomma något annat än ett system som vi finner vara krångligt, svåröverskådligt och förmodligen också svårt att tillämpa. Vi moderater har som bekant under flera år föreslagit att man skulle gå in för en princip med mervärdeskatt på energiskatteområdet. Liksom tidigare har utskottsmajoriteten inte velat gå oss till mötes på den punkten. Då tycker jag att det är intressant att notera vad som har hänt i vårt grannland Finland för en dryg månad sedan, där den nu sittande koalitionsregeringen har föreslagit en övergång till omsättningsskatt på energiområdet. Jag är 170 medveten om att förhållandena är litet annorlunda — man kan inte i alla avseenden direkt jämföra Sverige och Finland, men motivet för förslaget i Prot. 1985/86:164 Finlands riksdag är en önskan att underlätta och förstärka finländsk industris 5 juni 1986 konkurrenskraft. Det vore någonting att tänka på även för majoriteten ivår. Z—G Vissa inkomstförstärk För det första: Vad lägger man in i tillkännagivandet om en utvärdering av principerna för energibeskattningen? Hur har man tänkt att denna utvärdering skall gå till, och vad skall den inrymma? För det andra: Är man beredd att göra denna utvärdering förutsättningslöst och på allvar ta upp ett studium av vad Bo Forslunds partivänner i den finländska regeringen föreslår i Finlands riksdag? Till sist, herr talman, vill jag yrka bifall till alla de reservationer i betänkandet bakom vilka moderaterna i utskottet har ställt sig.

Herr talman! Strax före jul behandlade vi här i riksdagen frågan om skatten på gasol. Till grund härför låg en proposition i vilken regeringen hade föreslagit en höjning från 70 kr. per ton till 240 kr. per ton. I den motion som vi i folkpartiet väckte med anledning av propositionen yrkade vi att skatten skulle fastställas till 125 kr. per ton, vilket också blev riksdagens beslut. Riksdagen underkände ganska totalt den proposition som då hade lagts fram. Under debatten påpekade jag bristen på underlag för de tidigare energipolitiska besluten liksom bristen på underlag i propositionen. Jag framhöll att behovet av en genomgripande översyn av förutsättningarna är mycket stort och att regeringen därför borde återkomma till riksdagen med ett mer genomarbetat förslag. Syftet var givetvis att få ett ordentligt underlag att fatta beslut på. Speciellt viktigt är detta, om man vill göra en omfattande och genomgripande förändring på beskattningens område. Tre månader senare kommer regeringen med ett mycket omfattande förslag som gäller de flesta energislagen, och det är detta förslag som vi i dag debatterar. Men underlaget är precis lika obefintligt som förslaget är omfattande. Regeringen har inte ens försökt att presentera de analyser som behövs för att man skall kunna göra riktiga bedömningar. Jag vill därför ställa en fråga till socialdemokraternas talesman här: Hur kan man hantera en skattefråga som i sig rymmer de grundläggande förutsättningarna för svensk industri på detta sätt? Beträffande energiinvesteringar inom industrin gäller det att först och främst ha tekniska möjligheter att genomföra sådana. I regel rör det sig om stora kostnader, och oftast handlar det om bindningar för lång tid. Anledningen till det senare är att kostnaderna ofta är betydande. Speciellt om man vill spara energi, blir det ofta fråga om att växla energikostnader mot kapitalkostnader. Det krävs då en lång utnyttjandetid — annars blir kalaset dyrt. Vidare handlar det om försörjningsmöjligheterna. Energitillgången måste säkerställas. Problematiken i detta sammanhang inrymmer omfattande och svåra avvägningar för svensk industri. Om nu regeringen inte hade dessa fakta klart för sig när propositionen skrevs, hade man väl ändå kunnat vända sig till de 171 människor ute i kommunerna som har sysslat med dessa frågor. Det är ju många som har projekterat och arbetat med exempelvis koleldade värmeverk o.d. Någon borde alltså ha kunnat informera regeringen om att det faktiskt handlar dels om väldigt stora pengar, dels om ganska komplicerade överväganden. Det är på gränsen till ekonomiskt lättsinne att hantera en så här viktig skattefråga på det sätt som har skett. Protesterna från de egna leden har heller inte uteblivit. De människor ute i kommunerna som arbetar med dessa frågor har sannerligen inte varit speciellt blyga när de talat om vilket elände det skulle bli om detta förslag förverkligades. I efterhand har vi, som vanligt, hamnat i det läget att utskottet föreslår att en majoritet i riksdagen skall ge regeringen möjlighet till dispens. Men folkpartiet kan inte godta att vi på detta sätt drivs in i ett dispenssamhälle med lösa och godtyckliga regler i stället för fasta spelregler. Herr talman! Det är sent. Jag skall därför nöja mig med några korta kommentarer till en del av reservationerna. Syftet med de skattehöjningar som föreslås är att finansiera de familjepolitiska åtgärder som regeringen i ett annat sammanhang har föreslagit. Vi anser att det är orimligt att på detta sätt koppla ihop energiskatterna, vilka är av betydelse för svensk industri, med finansieringen av insatser inom familjepolitiken. De familjepolitiska åtgärderna måste naturligtvis få utgöra ett eget område, och de måste vara beständiga. Även skatterna måste på sitt sätt vara beständiga. Men samtidigt måste man självfallet ta hänsyn till att oljepriset på nytt kan rusa i höjden. Om det gör det, måste man sannolikt återigen göra justeringar i fråga om energiskatterna. Reservation 3 handlar om energiskatten på kolbränslen. I Sverige har vi ju kommit ganska långt då det gäller fluidiserad förbränning av bl.a. pulvriserat kol. Här finns möjligheter att utveckla en teknikgren. Sverige kan på det sättet få en exportindustri. Även då det gäller rökgasrening har vi kommit dithän att förbränningen av kol t.o.m. får mindre miljökonsekvenser än förbränningen av olja. Om vi skall kunna dra nytta av våra kunskaper på detta område får vi inte helt obetänksamt göra sådana här oöverlagda skatteförändringar, för då riskerar vi — som sagt — att en svensk teknikgren som kan vara av stort värde slås ut. Regeringen har verkligen tagit till en rejäl höjning av skatten på gasol. Riksdagen underkände tidigare en höjning till 240 kr. och fastställde den till 125 kr. Men det hindrar inte att regeringen kommer tillbaka med ett förslag om höjning till över 500 kr. Lars De Geer höll vid den debatten ett anförande där han påvisade vad en sådan skattehöjning skulle innebära för svensk industri. Jag kan i huvudsak hänvisa till det anförandet. Gasolanvändningen innebär en bättre miljö för 12 000 anställda inom stålindustrin. En sådan straffskatt som det förra förslaget innebar skulle för Bergslagens del betyda ca 40 milj.kr. per år vid den då aktuella nivån. Nu skulle det naturligtvis bli mycket besvärligare. Jag har påstått att finansministern har underskattat konsekvenserna för svensk industri när han föreslagit de här skattehöjningarna. Jag tycker därför att det hade funnits skäl att se över de regler för skattenedsättning som gäller för svensk industri så att de inte fortlöpande försämras. Det skulle innebära ett ganska olyckligt hot mot sysselsättningen i Sverige. Herr talman! Vi har som sagt begärt en utredning och vi tycker nu att regeringen måste ta vårt förslag på allvar och tillsätta en utredning som ser över hela detta problemkomplex, särskilt de effekter som energibeskattningen och andra skattehöjningar får på svensk industri. Alla de energipolitiska beslut som har fattats har faktiskt haft ett ganska bristfälligt underlag. I skatteutskottets betänkande 38 behandlas också ett förslag om höjning av omsättningsskatten till 2 90 vid aktieförsäljning. Jag erinrar mig den debatt vi hade första gången vi behandlade denna fråga. Då fanns början till en utformning som sedan visade sig vara den som gällde. Rune Carlstein, som då var skatteutskottets talesman, råkade nog försäga sig när han sade att detta var en utomordentligt försiktig start. Men oj vad han blev sannspådd! Jag vet inte om det som nu kommer skall kallas en utomordentligt försiktig fortsättning. Min fråga är i så fall: När kommer nästa utomordentligt försiktiga fortsättning? Det här är ett ganska allvarligt problem. I nuvarande situation kan det naturligtvis tyckas att marknaden tål denna höjning. Men alla vet att aktiemarknaden inte ständigt är lugn och sansad eller att värdestegringen inte alltid går uppåt så rejält som den har gjort nu. Det kommer också tillfällen då börskurserna faller. Därför är det egentligen orimligt att den som sparar i aktier, och därmed tar en risk, förutom att vederbörande vid vikande börsvärde kanske förlorar stora pengar, skall betala skatt till staten vid försäljning av sina aktier. Det är helt orimligt att på det sättet beskatta kapital som medborgare indirekt ställer till industrins eller rättare sagt hela folkhushållets förfogande. Bengt Westerberg talade på eftermiddagen om folkpartiets inställning till vinstandelssystem. Vi tycker att man skall underlätta för de anställda att bli delägare i det företag där de arbetar. Då är ett vinstandelssystem en mycket bra metod. Därför vill vi också stärka den. Vi menar därför att vinstandelar inte skall beläggas med socialförsäkringsavgifter, vilket aviserats i den proposition vi nu debatterar. En sådan åtgärd kommer helt enkelt att betyda att vinstdelningen slås ut som metod. Förmodligen är regeringen ute efter detta. Men självfallet kan vi från folkpartiets sida inte acceptera det. Så några ord om avdrag för representation. Socialdemokraterna har en märklig förmåga att missgynna små företag. Nu lägger man fram ett förslag som innebär en begränsning av möjligheterna att göra avdrag för representationskostnader. Det kommer att drabba huvudsakligen de mindre och medelstora företag som inte själva har möjlighet att bjuda kunder. De stora företagen, som har egna stora matsalar och flotta anläggningar dit de kan ta kunderna, kommer inte att märka detta, men små företag kommer att på ett ganska besvärande sätt få en kostnadsökning om de vill visa rimlig gästfrihet mot sina kunder. Vi tycker att detta är orimligt. Möjligen lurar socialdemokraterna sig själva genom att restaurangbranschen blir lidande så att skatteintäkterna inte blir de avsedda. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla de reservationer som bär mitt namn.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 38 behandlas proposition 140, där bl.a. föreslås vissa höjningar av energiskatterna. Således höjs skatten på eldningsolja med 200 kr. Motivet är den stora förändring som skett på prissättningen på olja på världsmarknaden. Priset är i dag knappast mer än hälften mot förra året och är nu nere i en sådan nivå att konkurrenskraften hos tillgångar som tagits fram under de sista åren hotas allvarligt. En tillfällig sänkning av oljepriset får inte äventyra de ansträngningar som har gjorts — i enlighet med riksdagens beslut — för en förnyelse av energisystemet. Därför kan man med skäl säga att den föreslagna höjningen av oljeskatten står helt i linje med vad riksdagen tidigare har uttalat. I en partimotion från centern, där höjningen av oljeskatten godtas på grunder som jag redan nämnt, betonas också vikten av att förändringar i energibeskattningen kombineras med åtgärder som stimulerar till insatser i enlighet med de riktlinjer som riksdagen tidigare också har fastlagt. I centermotionen begärs bl.a. att ett bidrag om 15 26 för investeringar till eldningsanläggningar för biobränsle skall utgå under budgetåret 1986/87. Vidare krävs att nuvarande bidrag för investeringar i solenergianläggningar och små vattenkraftverk bibehålls t.o.m. budgetåret 1990/91 och att ett särskilt stöd till prototypoch demonstrationsanläggningar för halmeldade anläggningar införs. Näringsutskottet säger i sitt yttrande till skatteutskottet att man delar motionärernas uppfattning att energisystemets förnyelse skall fullföljas enligt riksdagens beslut och att det kommer att krävas en kombination av åtgärder för att säkerställa detta. För dessa åtgärder bör exempelvis inkomster från de ”särskilda energiskatterna” kunna tas i anspråk. Näringsutskottet skriver vidare: ”Det bör ankomma på regeringen att noga följa utvecklingen och vidta åtgärder eller återkomma till riksdagen med förslag till insatser som krävs för att förnyelsen av energisystemet skall fortgå utan avbrott”. Näringsutskottet föreslår också att vad utskottet anfört skall ges regeringen till känna. Skatteutskottet instämmer i näringsutskottets yttrande och föreslår att detta ges regeringen till känna. Vad beträffar skatten på naturgas följer såväl näringsutskottet i sitt yttrande som skatteutskottet centerns förslag och föreslår att skatten på naturgas fastställs till 308 kr., vilket också innebär avslag på propositionen i denna del. Beträffande gasol tillstyrks också centermotionen, vilket innebär att skatten fastställs till 185 kr. per ton. Också på denna punkt innebär skatteutskottets förslag ett avslag på propositionen. Också när det gäller nedsättning av energiskatten för industriföretag har skatteutskottet i viss utsträckning gått motionärerna till mötes när det gäller industriföretag med hög förbrukning av kolprodukter. Näringsutskottet har på denna punkt anfört att höjningen av kolskatten skall inkluderas i underlaget för beräkning av skattenedsättning för dessa företag. Skatteutskottet utgår för sin del ifrån att regeringen vid sin prövning av nedsättningsärendena beaktar de synpunkter näringsutskottet anfört och utformar nedsättningsbesluten så att berörda problem så långt möjligt undviks. Och utskottet tillägger: ”Om det skulle visa sig erforderligt har utskottet inget att erinra mot att, liksom hittills, hela kolskatten får medräknas då det gäller att fastställa nedsättningens storlek. Vad utskottet anfört bör ges regeringen till känna.” Liksom beträffande förslaget till inkomstskatteregler har socialdemokraterna lyssnat och tagit hänsyn till de förslag som framförts från centern. Vi noterar detta med tillfredsställelse och ser det som en framgång för centerns uppfattning såväl i sak som när det gäller en ökad förståelse och respekt för andra partiers uppfattning. Jag kan däremot inte dela den uppfattning som framförs i sammanfattningen i skatteutskottets betänkande, där förslag på väsentliga punkter i propositionen betecknas endast som detaljändringar. Men nog om detta. Utöver energibeskattningsfrågan behandlas ytterligare ett antal ärenden i detta betänkande. I några av dem har centern haft en avvikande mening, som redovisas i tre reservationer. I reservation 12 berörs frågan om beskattning av etanol, producerad av svenska produkter. Enligt centerns uppfattning borde etanol, tillverkad av inhemska råvaror, befrias från skatt i likhet med vad som gäller för andra inhemska bränslen. Vi anser att det finns tillräckligt underlag för att nu begära att regeringen lägger fram förslag av denna innebörd. En etanolproduktion på inhemska råvaror skulle vara en utmärkt beredskapsåtgärd; den skulle skapa förutsättningar att hålla åkerjorden i brukbart skick, vilket vid en avspärrning är av oerhört stort värde. Jag yrkar därför bifall till reservation 12. I reservation 14 berörs höjningen av omsättningsskatten på aktier. I centerns partimotion nr 442 yrkas att regeringen lägger fram förslag som främjar en sund utveckling av aktiemarknaden. Snabba klipp och kortsiktigt ägande, vars motiv endast är spekulation, måste mötas av åtgärder som begränsar denna utveckling. En höjd omsättningsskatt är enligt vår uppfattning inte en tillfredsställande åtgärd, och den löser inte de problem som jag här berört. Omsättningsskatten på värdepapper gör det svårare att åstadkomma en effektiv andrahandsmarknad för riskkapital och försämrar möjligheterna för stora delar av näringslivet att anskaffa kapital. Risk föreligger också att utländska placerare drar sig undan den svenska marknaden. I reservation 18 berörs frågan om avdrag för representation. Representation är ett naturligt led i kontakten mellan säljare och kunder. En begränsning av rätten till representationsavdrag innebär att en del av företagens marknadsföringskostnader inte blir avdragsgilla. Riksdagen har redan tidigare infört begränsningsregeln att kostnader för alkohol inte längre är avdragsgilla, ett beslut som jag är helt till freds med. Men att nu begränsa avdragsrätten ytterligare är högst diskutabelt, dels från företagens synpunkt — en till synes nödvändig utgift skulle inte längre vara helt avdragsgill — dels med tanke på vilka konsekvenser det skulle innebära för restaurangnäringen. Otaliga samtal från oroade restaurangägare bekräftar detta. En väl utbyggd restaurangrörelse har sin betydelse, inte minst för att öka vår attraktionskraft för utländska turister. Konsekvenserna av förslaget i propositionen borde ha blivit föremål för en mera ingående analys innan förslaget lades fram. I reservation 20 behandlas frågan om vinstandelsstiftelser. Vi har i riksdagen för kort tid sedan behandlat en liknande motion. Min uppfattning — liksom reservationen — är oförändrad, varför jag icke skall förlänga debatten. Jag skall endast yrka bifall till reservation 20. Herr talman! Med utgångspunkt i vad jag anfört yrkar jag bifall till de reservationer där mitt namn förekommer och i övrigt till utskottets hem

Herr talman! Det här betänkandet handlar ju om inkomstförstärkningar. Vårt parti har under allmänna motionstiden i januari lagt fram våra förslag om det. De har behandlats tidigare, och en del av dem har vi så att säga blivit tvungna att upprepa i det här sammanhanget. Det gäller framför allt de förslag som rör omsättningsskatten på aktier, som — det noterar vi med tillfredsställelse — nu skall ökas. Det är vårt förslag från början, och det gläder oss att framför allt socialdemokratin till sist har accepterat det och först infört den här skatten och sedan ökat den. Vi är från vårt partis sida naturligtvis måna om att fortsätta att driva upp den — det tål börsen vid. Jag delar inte de farhågor som framförts här tidigare från företrädare för de borgerliga partierna att det skulle vara särskilt skadligt för de svenska aktiespekulanterna om de fick betala litet omsättningsskatt på sitt handlande och vandlande på börsen. Det är alltså en del av det här betänkandet som handlar om inkomstförstärkningar som vi accepterar och tycker är bra. Vi skulle i det fallet vilja gå litet längre än regeringen vill. Jag vill med detta yrka bifall till vår reservation 15. Innan jag kommer in på energiskatterna, som betänkandet huvudsakligen handlar om, vill jag beröra ytterligare några punkter i betänkandet som gäller just förstärkningar av statsbudgeten. Vi kan ställa upp på de förslagen. Det gäller till att börja med representationsavdraget, där vi också vill gå litet längre än regeringen. Vi noterar att man äntligen, efter många års pläderande från vårt parti, är beredd att ingripa mot detta avdragssystem, som verkligen undanhåller statsbudgeten en mängd pengar. Jag skall inte utveckla det ytterligare utan yrkar bifall till vår reservation 19, som kräver en skärpning på denna punkt. Jag vill säga några ord också om tobaksskatten. Det är förvånande, tycker vi, att inte övriga partier har velat utnyttja möjligheten att höja den skatten. Det kommer naturligtvis förr eller senare. Den har redan halkat efter, och det finns många skäl för att verkligen öka skatten på tobak. Jag vill därför i detta sammanhang yrka bifall också till reservation 21 utan att ytterligare gå in på de skäl som vi har redovisat i vår motion och vår reservation på den punkten. Slutligen vill jag ta upp frågan om energiskatterna, som utgör huvuddelen i detta betänkande. Vi har inte accepterat den koppling som innebär att man skall utnyttja energibeskattningen som en inkomstförstärkning. Vi har av energipolitiska skäl accepterat vissa delar av förslaget, som vi har tyckt varit vettiga — speciellt när det gäller oljan, som jag skall återkomma till. När det gäller principerna för energibeskattningen är det naturligtvis viktigt att vi kommer bort från skattekopplingen, dvs. att olika energislag beskattas med hänsyn till skatten på olja. Det framgår av detta betänkande Prot. 1985/86:164 att det får rent absurda konsekvenser. En del har rättats till under 5 juni 1986 framgår av dess slutliga förslag. 5 å Vi kommer således inte att få de negativa beslut som ett accepterande av ningar på statsbudgeten,m.m. regeringsförslaget skulle ha inneburit, nämligen att t.ex. skatten på naturgas skulle ha rakat i höjden mycket kraftigt just på grund av att oljeskatten skulle höjas. Likaså skulle skatten på gasol ha höjts med hänsyn till oljeskatten. Det är absurda verkningar av att oljebeskattningen utformas som fallet är. Det går emot det som vi tidigare har varit överens om, nämligen att vi skall ha en skatt som prioriterar framtagandet av vettiga energislag och underlättar deras användning. En del har blivit tillrättalagt, men vi har i vissa av fallen velat gå litet längre än regeringen. Jag vill återkomma till det. Det är mycket bra att vi skall få en översyn av dessa frågor, vilket förutskickas i utskottsbetänkandet. Det behövs naturligtvis en styrning och planering av energiproduktion och energikonsumtion. Man kan inte ha en planlös användning och låta marknadskrafterna styra detta helt och hållet. Det har vi haft alldeles för mycket av i det här landet under efterkrigstiden. Vi fick under 1950-talet ett oljesamhälle utan att någon lade två fingrar i kors för att planera eller styra det hela. Sedan har vi haft stora svårigheter att rätta till det när förhållandena blev ohållbara och oljan gick upp i pris. Det är givetvis nödvändigt att se till att oljepriset hålls något så när på samma nivå, så att det inte med sjunkande världsmarknadspriser går ned och därmed äventyrar den energipolitik som vi har byggt upp och som har börjat fungera ganska bra. Men vi har inte velat acceptera att oljeskatten bara skall användas som medel för inkomstförstärkning med koppling till familjepolitiken. Därför lade vi fram vårt förslag om en fond. Vi tror att det hade varit bra om utskottet hade tagit litet större hänsyn till det. Vi kommer kanske inom en tioårsperiod att på nytt få ökande oljepriser. Då kommer åter konsumenterna att drabbas. I ett sådant läge skulle det ha varit bra om vi haft en prisutjämningsfond och kunnat ta ut en inkomstförstärkning till statsbudgeten på annat sätt än genom att plocka in den via oljepengar. Det finns en annan del i översynen av skatterna när det gäller energi som inte har nämnts särskilt mycket, nämligen frågan om produktionsfaktorsskatt, som vi har talat om i andra sammanhang. Om vi hade en produktionsfaktorsskatt skulle vi kunna beskatta energiförbrukningen i olika produktioner på ett sätt som gjorde att vi fick en energisnål produktion och ett vettigt skattesystem. Men det inslag i skattesystemet som produktionsfaktorsskatten utgjorde försvann som bekant. Det har vi inte hört talas om efter den underbara natten, då man från socialdemokratiskt håll talade om att det kanske skulle vara möjligt med en produktionsfaktorsskatt i det svenska skattesystemet. Enligt vår uppfattning vore en sådan värd att tänka på vid utformningen och utvecklingen av energibeskattningen. Den skulle nämligen göra att man på ett bättre sätt kunde styra och planera energiförbrukningen i landet. Jag har tidigare varit inne på oljebeskattningen. Jag vill i anslutning till det 177 Prot. 1985/86:164 yrka bifall till vår reservation 2 som handlar om den. Sjuni 1986 I fråga om kolbeskattningen har vi uppnått en viss förbättring. Vi har tidigare pekat på att många kommuner efter 1982 lurades att installera stora, dyrbara kolverk. De fick lån med förmånliga villkor, men ganska snart därefter klämde regeringen till med en kolskatt. Det har naturligtvis drabbat kommunerna hårt och äventyrat i första hand hyrorna. Därför är det bra att det nu öppnas vägar för att kompensera de kommuner som har satsat på kolverk, så att de inte måste tillgripa stora hyreshöjningar när nu kolskatten skall öka ytterligare. Vi har gått emot den kraftiga höjningen och velat stanna på en lägre nivå. Jag vill därmed yrka bifall till reservation 4. Även naturgasen har jag berört. Regeringens tidigare tanke, att priset på naturgas skulle höjas till en helt otroligt hög nivå jämfört med priset på andra energislag, var absurd. Naturgasen är en ren energikälla som inte är miljöförstörande och som inte kostar mycket i insatser för rening och liknande. Därför hade priset, som vi tidigare föreslagit, naturligtvis bort hållas på en låg nivå. Vi har krävt en i förhållande till oljeskatten 25-procentig skattesats, och det vidhåller vi, men vi är glada att vi kommit en bit på väg. Skatten på naturgas kommer nu att stanna på en något lägre nivå, och relationerna mellan olja och naturgas blir litet bättre. Med detta yrkar jag bifall till reservation 5. Skatten på gasol har redan berörts i debatten. Vi har tidigare varit med om att stoppa en höjning av skatten på gasol. Vi vidhåller vår inställning. Enligt vår uppfattning är det ganska planlöst att, såsom har skett, svänga från den ena månaden till den andra. Jag yrkar bifall till reservation 6. Slutligen har vi reserverat oss mot vad vi betecknar som övervinsterna i vattenkraftsproduktionen. Vi vet att den billigare vattenkraften har använts till att subventionera kränkraftsutbyggnaden här i landet. Det har varit en felaktig politik. Vi bör belasta de företag som har denna billiga vattenkraft, och pengarna bör kunna användas på ett bättre sätt i den svenska energipolitiken. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall också till reservation 13.

Herr talman! Jag skall bland frågorna i föreliggande betänkande uppehålla mig främst vid inriktningen av energibeskattningen och kommer därvid samtidigt att kommentera reservationerna. Under hösten 1983 fattade riksdagen beslut om energiskattepolitikens framtida inriktning. De riktlinjer som då lades fast och som innebar en betoning av att energibeskattningen skall inriktas på att få till stånd en effektiv och rationell energianvändning har därefter i allt väsentligt legat fast. I 1983 års beslut blev också fastlagt att man vid energiskattens utformning skall ta hänsyn till olika energikällors effekter på miljön, bytesbalansen, försörjningstryggheten, sysselsättningen och den industriella utvecklingen. Dessa huvudprinciper ligger till grund även för de förslag som nu har förelagts riksdagen liksom för utskottsbehandlingen. 178 Energiskatterna har en mycket stor betydelse som styrmedel i energipoliti ken. De tankar som moderaterna har fört fram på att inordna energiområdet under mervärdeskatten utan någon styrskatt innebär att vi skulle avhända oss detta styrmedel. Om vi vill åstadkomma en rationell och effektiv energianvändning, måste vi i den nuvarande situationen emellertid mer än tidigare använda oss av det viktiga styrmedel som riktigt utformade energiskatter utgör. Karl Björzén hänvisade till Finland. Jag tycker inte att det är relevant. Finland har i många stycken andra förutsättningar. Jag hade snarare väntat mig att Karl Björzén skulle ha gått söderut och hänvisat till Danmark. Där antogs ett mycket radikalt förslag när man för en tid sedan höjde oljeskatten med inte bara 200 utan 1 000 kr. per kubikmeter. Den svenska energipolitiken är inriktad på att vi skall dels minska oljeanvändningen, dels avveckla kärnkraften. Denna dubbla uppgift gör att vi behöver utveckla alternativ till oljan och kärnkraften. Detta arbete har bedrivits under en relativt lång tid och med gott resultat. Betydande insatser har gjorts för att främja utveckling och användning av ny energiteknik. Sedan 1975 har för forskning, utveckling och demonstration av ny teknik hela 10 miljarder avsatts över industridepartementets budget och ungefär lika mycket över bostadsdepartementets. Huvuddelen av dessa medel har satsats efter regeringsskiftet 1982. Dessa tillsammans med skattebefrielsen av de inhemska bränslena gör att vi i dag kan visa upp fungerande teknik för hantering och användning av de inhemska bränslena torv och flis, för solvärme, för energiodling, etc. Vi har genom de målmedvetna satsningarna också lyckats minska energiförbrukningen kraftigt inom både bostadssektorn och industrin. Nytt kunnande, ny teknik och uppfinningsrikedom har främjats genom de styrmedel som vi har använt oss av. Nu står vi inför en situation där det finns risk för att de sjunkande oljepriserna minskar attraktionskraften hos de nya energikällorna. Riskerna är givetvis inte så stora när investeringarna redan är gjorda och anläggningarnaäridrift. Riskerna ligger mer i att det inte blir några nya investeringar, om det är billigare att använda olja. För låga priser på olja kan alltså äventyra möjligheterna att på längre sikt behålla den kompetens som har byggts upp inom området. Den höjning av oljeskatten som nu föreslås är helt i linje med detta synsätt och även med uppfattningen att vi behöver främja utvecklingen av de inhemska alternativen. Det har sagts mycket från denna talarstol om naturgas och gasol. Vad gäller naturgasen anser jag att skatten tills vidare bör bibehållas oförändrad vid 308 kr. Skatten på naturgas blir därmed, efter höjningen av oljeskatten, ungefär hälften av skatten på olja. Naturgasen får härigenom en gynnad ställning jämfört med andra energislag, men det är nödvändigt om vi vill underlätta en framgångsrik introduktion av naturgas i Sydoch Västsverige. På sikt måste emellertid naturgasen klara sig på egna meriter. Naturgasen utgör ett viktigt alternativ, inte minst när kärnkraften skall ersättas. Vi har tidigare i våra åtaganden utlovat att naturgasen i skattehänseende skall jämställas med gasolen. Genom de nu föreslagna förändringarna är gasolen fortfarande belastad med en lägre skatt än naturgasen. Vid den översyn av energiskatterna som nu föreslås bli genomförd finns det all anledning att se över frågan om naturgasens och gasolens förhållande i skattehänseende. Detta säger jag också som ett svar på Karl Björzéns och Kjell Johanssons frågor om vad översynen skall innehålla. Kolskatten måste utformas så, att den inte motverkar en ökad användning av de inhemska bränslena. En kraftig ökning av kolskatten kan medföra att de anläggningar som har uppförts under senare år får en avsevärt försämrad lönsamhet. Det skulle också kunna medföra att fjärrvärmen blir för dyr och att andra uppvärmningsformer därmed väljs. Det finns risk för att de senast byggda anläggningarna, med den bästa reningstekniken, skulle kunna drabbas hårdast. Mot denna bakgrund och i avvaktan på på den av utskottet föreslagna utvärderingen, har utskottet föreslagit att det ges möjligheter för regeringen att sätta ned skatten för vissa kolvärmeanläggningar. Det är viktigt att denna dispensmöjlighet utnyttjas mycket restriktivt. Annars är det risk för att styreffekten går förlorad. I 1983 års energiskattebeslut fastslogs att elanvändningen inom industrin skulle vara skattemässigt gynnad i förhållande till användningen för uppvärmning. Detta är självfallet en viktig princip, som för närvarande inte bör ändras. De förslag till skattehöjningar som nu föreligger är utformade med tanke på att styra energiförbrukningen i en mer effektiv riktning. Detta måste ju i princip gälla även industrin, där det fortfarande finns en stor potential för effektiviseringar och omläggningar av energianvändningen. Det bedöms i dag som nödvändigt att den nu aktuella höjningen av kolskatten inte får genomslag fullt ut för företag som har nedsättning av energiskatten. Anledningen är att det annars till följd av en ökad kostnadsbelastning i många företag uppstår en allvarlig försämring av konkurrenskraften. Den nu föreslagna höjningen av kolskatten bör därför inberäknas i underlaget vid beräkningen av skattenedsättningen. Den senaste tidens snabba förändringar av oljepriserna och de förändringar och avsteg som då och då har skett från de principer som vi lade fast 1983 har gjort energiskattesystemet än mer komplicerat. Klara principer och riktlinjer för energibeskattningen krävs för att vi skall slippa ryckighet och osäkerhet i industri, i kommuner samt hos enskilda och andra som står inför att planera investeringar av olika slag. Herr talman! Jag skall bara kort beröra de resterande reservationerna. Som jag ser det, skall motivet till höjd skatt på värdepapper främst ses med utgångspunkt i fördelningspolitiska skäl. Vi tycker att också aktiemarknaden bör omfattas av den strama ekonomiska politik som vi för. När det gäller avdrag för representation, är det förslag som nu föreligger inte någonting nytt. Redan vid företagsskatteberedningens förslag år 1977 föreslogs väsentliga inskränkningar i avdragsrätten. Dessa förslag genomfördes inte annat än i så måtto att rätten till avdrag för vin och sprit slopades. Nu ställer de borgerliga partierna upp i samlad kör och hävdar att regeringens förslag går alldeles för långt. Ungefär samma kritik riktades mot förslaget när det gällde vin och sprit. Man menade att representationen skulle minska dramatiskt, vilket skulle innebära att många restaurangägare och småföretagare slås ut, det skulle bli en fruktansvärd arbetslöshet, osv. Så här i efterhand, när vi har facit i hand, kan vi bara konstatera att restaurang — Prot. 1985/86:164 näringen har haft en gyllene tid sedan detta beslut fattades. Jag tror inte Sjuni 1986 heller att denna enligt mitt tycke riktiga begränsning skall vålla alltför stora problem. Jag har också den uppfattningen om att representationsluncher vid affärsförhandlingar nu börjar bli alltmer vanliga och att det inte finns anledning att uppmuntra till större frikostighet än vad som behövs. Bedömningen kan dock vara något annorlunda när representationen gäller utländska affärsförbindelser. Vpk har föreslagit inkomstförstärkningar genom höjd tobaksskatt.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

Herr talman! Jag ställde några frågor till Bo Forslund. Den viktigaste var vad utskottsmajoriteten avsåg med utvärderingen av energibeskattningen. Bo Forslunds svar var egentligen bara att man tycker att det är dags att titta på beskattningen av naturgas. Jag är litet besviken på det svaret och hoppas att han vid närmare eftertanke finner att man bör göra betydligt mer. Bo Forslund talade varmt för styrning av energianvändningen. Det är ett känt faktum att vi moderater har en helt annan syn beträffande styrning och på skatterna som styrmedel. Vi anser att marknaden är det bästa styrmedlet. Om vi nu tittar på resultatet av den styrning som socialdemokraterna har försökt utöva, finner vi att man så sent som 1983 fastställde riktlinjer för beskattningen på det här området. Men man har tvingats att en eller två gånger om året komma med förslag till förändringar av dessa regler för att det hela skall fungera, och nu är man beredd att ställa upp på en utvärdering. Det visar att den styrning som man har föreslagit och försökt utöva inte fungerar. Det beslut som riksdagen snart kommer att fatta innebär dessutom ett underkännande av regeringens förslag i proposition 140, för det har ju hackats sönder, av olika skäl, så att det inte liknar någonting. Sedan viftar Bo Forslund bort min hänvisning till vad som har föreslagits i Finland. En regering, i vilken Bo Forslunds partivänner ingår, har där lagt fram förslag om övergång till ett annat beskattningssystem, för att stärka den finländska industrins konkurrenskraft. Det viftar han bort med hänvisning till en punktskattehöjning i Danmark. Jag tror att det vore förståndigt av Bo Forslund, om han tog de här frågorna litet mera på allvar och övervägde att utnyttja utvärderingen på ett för oss alla mera konstruktivt sätt.

Herr talman! Bo Forslund började med att räkna upp de olika faktorer som vi enligt 1983 års beslut skall ta hänsyn till då det gäller utformningen av energibeskattningen. Sedan konstaterade han att dessa huvudprinciper ligger till grund för det nu föreliggande förslaget. 181 Men låg det verkligen till grund för regeringens förslag, t.ex. hänsyn till effekterna på miljön, när man föreslog att skatten på gasol skulle höjas till 550 kr., en åtgärd som skulle medföra att den slogs ut helt och hållet i stålindustrin och ersattes med olja, som skulle ge en mycket sämre miljö? Eller att man över huvud taget skulle höja skatten på naturgasen så kraftigt som regeringen föreslog — var det av miljöskäl som man gjorde detta? Tog man hänsyn till den industriella utvecklingen när man föreslog en höjning av kolskatten till 305 kr. per ton, vilket skulle fullständigt slå ut svensk cementindustri? Och tog man hänsyn till den industriella utvecklingen när man försämrade reglerna så att svensk industri skulle missgynnas? Nej, man gjorde inte det, och man tog inte heller hänsyn till försörjningstryggheten när man slog ut kolet i kommunernas fjärrvärme. Därför har vi nu hamnat i ett dispensförfarande med mycket mycket oklara bestämmelser. Även näringsutskottets skrivning är kolossalt obestämd och kommer till stor del att lämna till regeringens bedömning att göra de olika avvägningarna. Vi tycker inte att det är tillfredsställande när det gäller en beskattning som är av grundläggande betydelse för svensk industri. Att betala pengar för att få köpa aktier innebär att vi i Sverige kommer att ha de högsta transaktionskostnaderna i världen. Skulle någon acceptera att vi betalade exempelvis för att sätta in en hundralapp på banken? Det är i princip samma sak. Enda skillnaden är att det finns en risk inblandad i aktierna och naturligtvis också en viss premie för den risken. Chansen finns att tjäna mera på aktierna men också risken att förlora. Väldigt många människor har förlorat mycket av sina pengar på aktier. Visst är det onaturligt att de också skall betala en transaktionsavgift när de skall sälja aktierna. Finansministern talar om att öka rörligheten på kapital. Är detta ett sätt, när man får betala för att flytta på pengarna?
Herr talman! Bo Forslund underströk hur mycket det avsatts till forskning och utveckling kring alternativa energiformer sedan 1982. Jag tycker att Bo Forslund kunde vara beredd att erkänna det betydelsefulla arbete och de stora satsningar som gjordes från 1976 till 1982. Detta behöver vi knappast diskutera. Utan den insatsen hade man inte kunnat få den omfattning av de alternativa energitillgångarnas utnyttjande som kunnat åstadkommas de senaste åren. Jag tror vi kan säga att under dessa år — delvis beroende på centerns syn på kärnkraften och att man ville ha alternativ, givetvis också beroende på stegringen av oljepriserna — gjorde man praktiskt taget allt som man kunde göra för att så snabbt som möjligt ta fram alternativa energitillgångar och använda dem. När centern tagit upp detta i sin partimotion är det för att man vill fortsätta på den inslagna vägen, både när det gäller forskning och utveckling och när det gäller att stimulera till att utnyttja de alternativa energikällorna och bli mer oberoende av olja och kol. Jag tycker nog att på den punkten skulle man kunna vara villig att erkänna de insatser som gjorts. En fråga: Vi var i skatteutskottet eniga om att skatten på etanol skulle tas bort. Den frågan har hamnat i en utredning. Hur länge skall den ligga där? Vi var ju eniga om att ta bort skatten på etanol.
Herr talman! I fråga om styrmedel har vi självfallet olika meningar, och framför allt skiljer sig meningarna mellan socialdemokrater och moderater. Men jag vill säga att hade vi inte skatten som styrmedel så skulle vår energipolitik se betydligt annorlunda ut än vad den gör i dag, inte minst ur miljösynpunkt. Vi kan helt enkelt inte lämna över detta till de marknadskrafter som Karl Björzén så vältaligt beskrev här i talarstolen. Till Stig Josefson vill jag säga att visst satsades det mellan 1976 och 1982 på energins område. Det skall jag villigt erkänna. Men de största insatserna har ändock skett sedan 1982. Vi behöver kanske inte kivas mer om den saken. Till sist när det gäller skatten på etanol: Frågan är föremål för utredning i motoralkoholkommittén. Den kommer under sommaren eller hösten att avge ett betänkande. Det är ju vanlig praxis att vi avvaktar resultatet av en utredning, och jag tycker att Stig Josefson bör vänta tills allt underlaget finns på plats och resultatet kan presenteras.

Herr talman! Låt mig först mycket kort få redovisa några synpunkter på lönsamhet när det gäller investeringar i effektivare energianvändning och förnyelsebar energi jämfört med investera i produktionsanläggningar. Bo Forslund nämnde att det satsats 20 miljarder på tio år inom industrioch bostadsdepartementen. Om vi ett ögonblick funderar över vad vi har fått ut av detta, kan vi konstatera att den totala energianvändningen, räknat i slutlig energianvändning, sedan 1979/80 sjunkit från ca 420 miljarder kWh till 360 miljarder kWh. Samtidigt har vår oljeanvändning halverats. Vi har fått, precis som Bo Forslund sade, en mycket användbar teknik vad gäller de inhemska bränslena. Värmepumpsteknik kan vi också nämna. Vi har alltså minskat vår energianvändning med 60 TWh. Det kan vara intressant att jämföra detta med de investeringar på produktionssidan som varit aktuella. Sedan folkomröstningen har det investerats ca 35 miljarder med anledning av kärnkraften, dels i de två senaste reaktorerna, dels i en effektutbyggnad av vattenkraften och av distributionsnätet. På detta sätt har vi fått fram 14 miljarder kWh. Vad gäller satsningen på förnyelsebar energi och effektivare energianvändning har vi en mycket värdefull teknik och en mycket värdefull kunskapsbank. I dagens läge är det svårt att bedöma värdet av kärnkraftverken. Herr talman! Jag vill helt kort kommentera det paket av åtgärder som det stundande beslutet om höjd oljeskatt innebär. Vi i centern är självfallet tillfredsställda med att socialdemokraterna har biträtt våra krav att oljeskattehöjningen skall kombineras med en rad stimulansåtgärder för att säkra en kontinuerlig utveckling mot allt effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. På grund av tidigare under innevarande riksmöte fattade, delvis motsägande, beslut har tillstyrkandet av centerns motionsyrkande fått ges formen av uppdrag till regeringen. Detta innebär självfallet att det i hög grad beror på regeringen hur snabba och omfattande åtgärder som kommer att vidtas. Jag förutsätter dock att det kommer att vara en angelägen hederssak för den socialdemokratiska regeringen att följa upp alla de utfästelser som gjorts av ansvariga riksdagsledamöter och representanter för berört departement. Jag styrktes i denna uppfattning när statsminister Ingvar Carlsson i dagens ekonomiska debatt strök under vikten av att fullfölja de överenskommelser som träffats med centern i samband med höjningen av oljeskatten. Stig Josefson har tidigare i huvudsak redovisat centerns förslag. Jag tillåter mig ändå att upprepa det här. Det kan vara bra för den kommande uppföljningen.

Halm är en resurs som är lättillgänglig och som vi borde utnyttja bättre. Viktigt är också att utskottet tillstyrkt vårt förslag om att den särskilda energiskatten skall anses som en förstahandsresurs för att täcka kostnaderna för de åtgärder som krävs för att fullfölja en kontinuerlig utveckling mot en effektivare energianvändning och ökad användning av förnyelsebar energi. Herr talman! Jag har med denna konkretisering velat underlätta uppföljningen av den överenskommelse som vi i centern hoppas aktivt skall bidra till att underlätta en snabbare avveckling av kärnkraften.

Det är på sin plats att vi i riksdagen deltar i detta firande. Vi börjar därför dagen med att lyssna till Storkyrkans kör, som under ledning av musikdirektör Gustaf Sjökvist kommer att framföra ”Sveriges flagga” av Hugo Alfvén och ”Sverige” av Wilhelm Stenhammar. Vi sjunger därefter tillsammans med kören vår nationalsång.

Herr talman! Vad gäller skogsnäringens betydelse för landet, ekonomin, sysselsättningen och regionalpolitiken är vi helt ense. Vi är också ense om att skogstillgångarna har ökat och att det finns möjligheter till större skogsuttag utan att det framtida skogsbruket äventyras. Vi är dessutom ense om att det är inom privatskogsbruket som de ökade avverkningsmöjligheterna finns. Privatskogsbruket har under senare år byggt upp sina virkesförråd. För detta skall de privata skogsägarna inte kritiseras, utan tvärtom snarare få beröm. De volymer av grovskog som finns har en stor värdetillväxt och är en förutsättning för att sågverksindustrin skall kunna ges kvalitetsråvara. Att arbeta med stora virkesförråd måste vara lönsamt såväl för den enskilde som för staten. I propositionen talas om att den låga avverkningen har varit ett hinder för skogsindustrins utveckling. Regeringen säger vidare att de negativa konsekvenserna för bytesbalansen kan beräknas till tiotals miljarder kronor, och detta skulle alltså främst bero på passiva skogsägare. Låt mig först bemöta en del av dessa påståenden. Skogsnäringen är exportberoende. När man talar om industrins kapacitetsutnyttjande, måste man se detta under en hel konjunkturcykel och inte under enstaka år. När köparintresset är lågt i våra köparländer, kan vi inte köra med fullt kapacitetsutnyttjande. Detta gör att de exportförluster som man talar om Prot. 1985/86:165 mera är teoretiska beräkningar än faktiska uppgifter. 6 juni 1986 Vad gäller påståendet att skogsindustrin har hindrats i sin utveckling är jag litet frågande. Den utveckling som man tidigare har talat om gällde rationaliseringar, som innebar besparingar på råvarusidan men en vidareutveckling av vidareförädlingen. På detta sätt skulle vi öka sysselsättningen, förbättra ekonomin och göra oss mindre konjunkturkänsliga. Nu förefaller det som om man tänker satsa i skogsindustrins basproduktion. Är det så, eller har kommunikationerna mellan jordbruksoch industridepartementen inte fungerat? I propositionen tar man inte upp en annan tendens inom skogsindustrin, nämligen ökningen av annonserade planer på nedläggning av sågverkskapacitet. Flera stora skogsbolag har sådana planer, vilket kan innebära att den råvara, timret, som ger skogsbruket bäst netto får sämre avsättning. Det är riktigt, som sägs i propositionen, att virkesimporten är hög, men det hade varit på sin plats om regeringen också hade nämnt att det finns företag i landet som för att få koncession har ålagts att importera ganska stora kvantiteter. Likaså bör noteras att t.ex. Danmark är ett naturligt fångstområde för sydsvenska skogsföretag. Departementschefen talar i propositionen om att industrin har små råvarulager. Det är riktigt, men det har under många år varit en strävan att hålla små lager. Det höga ränteläge som vi har haft under lång tid har också lett till små lager. Detta gör att industrin är mycket känslig vid snabbt ökande råvarubehov. Den tröghetsfaktor som naturligt är inbyggd i privatskogsbruket gör att man inte snabbt kan reagera på de signaler som kommer från industrin. Detta problem måste uppmärksammas. Privatskogsbruket har inga möjligheter att snabbt klara en omställning till ett ökat råvarubehov och kan inte med nuvarande låga lönsamhet i skogsbruket tjänstgöra som lagerhållare. Här måste industrin och skogsägarna gemensamt finna lösningar. För att få fram de önskvärda virkesvolymerna föreslår regeringen olika ågärder. En del innebär stimulans, andra är av mera tvingande natur. Moderata samlingspartiet accepterar de förstnämnda, men avvisar de tvingande. Regeringen föreslår att ransoneringsbestämmelserna skall ändras. Detta hälsar vi med tillfredsställelse. Det innebär att regeringen gått oss till mötes beträffande vad vi i tidigare motioner förordat. Vi har velat gå betydligt längre och har därför i reservation 1 upprepat vårt krav på en översyn av skogsvårdslagen. Regeringen föreslår också att skogsvårdsorganisationen skall tillföras ytterligare medel för information som mera riktar sig till skogsägarna. Vi i moderata samlingspartiet ställer oss bakom denna information, men vi vill framhålla att den bör ske inom nuvarande ekonomiska ramar och att den bör riktas mot de skogsägare som inte nås av andra skogsorganisationer. Det är säkert viktigt att man vid dessa kontakter har ett bra planunderlag, men vi anser i enlighet med vad vi tidigare framfört att detta kan framtas i en betydligt enklare form än på grundval av nuvarande standard för de översiktliga skogsinventeringarna. Därför föreslår vi i reservation 2 avslag på 13 förslagen om ytterligare medelstillskott. I propositionen tar departementschefen återigen upp frågan om jordförvärvslagstiftningen. För några dagar sedan förde kammaren en debatt om denna. Jag tänker därför bara upprepa kravet på att den aviserade översynen skall ske i en parlamentarisk utredning och yrkar bifall till reservation nr 7. Denna är gemensam för folkpartiet och moderaterna. Vi har också i ett särskilt yttrande anmält att vi anser att det resonemang om juridiska personers fastighetsförvärv som förs i propositionen lämpligen borde behandlas i samband med den översyn av jordförvärvslagstiftningen som nu ett flertal gånger har utlovats. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer moderaterna undertecknat. Slutligen vill jag önska herr jordbruksministern en god och välgörande sommar. Vi gläder oss åt att jordbruksministern har velat gästa oss i kammaren i riksmötets sista debatt.

Herr talman! Jag skall mycket kortfattat kommentera de reservationer i betänkandet i vilka folkpartiets representanter finns med. Folkpartiet yrkar avslag på förslaget till anslagshöjningar på sammanlagt 13 miljoner för bidrag till skogsvård och till personalförstärkningar inom skogsvårdsstyrelserna. Dessa anslagsförstärkningar har, som vi uppfattar det, en mycket marginell betydelse. Vi vill göra besparingarna mot bakgrund av den höjning av Norrlandsstödet som riksdagen nyligen beslutat om. Viser alltså detta också som en budgetbalanseringsfråga. Vi anser inte heller att det är nödvändigt att nu höja den rörliga krediten i riksgäldskontoret för skogsstyrelsen. Folkpartiets ställningstaganden i samband med det i går behandlade betänkandet från skatteutskottet avser åtgärder som enligt vår mening ger bättre stimulanser för skogbruket. Vi vidhåller vår redovisade uppfattning om behovet av en särskild parlamentarisk utredning för översyn av jordförvärvslagen. Inte minst statsrådets tolkningar i propositionen av lagen visar att en sådan översyn är nödvändig. Vi har ju debatterat den frågan tidigare, men jag vill säga att vi mycket gärna hade sett att översynen blivit parlamentarisk. I ett särskilt yttrande redovisar vi vår syn på behovet av en översyn av skogsvårdslagstiftningen i syfte att uppnå såväl ökade miljöhänsyn som förenklingar och borttagande av tvångsmoment i lagstiftningen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer till betänkandet som folkpartiets representanter ställt sig bakom och i övrigt bifall till utskottets hemställan. Slutligen vill jag instämma i Sven Eric Lorentzons sommarhälsningar till statsrådet.

Herr talman! I den kompletteringsproposition som vi nu behandlar har jordbruksministern fört ett resonemang om hur man skall få fram mer virke ur skogen och framställt tillgången på skogsråvara som ett ganska stort Prot. 1985/86:165 problem. Det är klart att det kan vara det ibland, men problemställningen 6 juni 1986 stämmer kanske inte riktigt med den vinkling som den fått i propositionen. När det gäller beskrivningen av det privata skogsbruket kan jag i stor utsträckning instämma i vad Sven Eric Lorentzon nyss redovisade. Vi skall vara ganska tacksamma för att det privata skogsbruket har en reserv av råvara, eftersom både domänverket och skogsbolagen har avverkat för mycket under gångna år. Det är en av orsakerna till de nuvarande problemen. I propositionen och även i betänkandet anförs att den låga avverkningsgraden har lett till att industrin fått minska sina råvarulager och importera mer råvara. Men det är ju precis så som Sven Eric Lorentzon antydde, att industrin på grund av räntekostnaderna har ansträngt sig för att hålla råvarulagren små. Man har av ekonomiska skäl tagit risken att ha små lager. Det är naturligtvis ett problem med detta och säkert inte särskilt förnuftigt att bedriva den politiken, eftersom konjunkturerna svänger ganska snabbt. De signaler som skogsindustrin måste ge skogsägarna för att de skall avverka tar tid att nå fram. Jag tror att det är ganska naturligt att vi har en import, dels därför att länder som inte har egen skogsindustri med fördel kan utnyttjas som råvarubas, dels därför att vi har byggt skogsindustrier som för sin konsumtion faktiskt har blivit ålagda att importera virke. Därtill kommer att industrin inte är obenägen att i vissa situationer importera virke. Detta bör vara med i diskussionen för att man skall kunna göra en rättvis bedömning. Jag tror att det finns naturliga orsaker till den situation som vi befinner oss i. Det är nödvändigt att vi får en bättre möjlighet att nå ut till skogsägarna med de signaler som behövs för att de skall avverka virke i tillräcklig mängd. För detta krävs också stimulanser. En del stimulanser föreslås i propositionen, men resten får klaras mellan skogsägarna och industrin. Av avgörande betydelse för att få fram virke är att det finns vägar. Vi har i en reservation föreslagit en ökning av anslaget för byggandet av skogsvägar i inre stödområdet. Det är en viktig del i denna problematik. Dock skall det inte byggas några vägar ovanför skogsodlingsgränsen, där man måste vara försiktig med avverkning. Det har tagits upp en diskussion beträffande jordförvärvslagen. Vi har träffat en överenskommelse i utskottet och fått ett löfte från jordbruksministern om översyn av jordförvärvslagen. Dessa frågor bör rimligtvis tas upp i det sammanhanget. Vi har i en reservation framhållit att om man skall kunna förse jordbrukare, skogsbrukare, kombinerade företag och även sågverksföretag i vissa situationer med virke, så krävs det att man får utnyttja både den skogsmark som finns hos lantbruksnämnderna — den är inte så liten i vissa områden — och den skogsmark som ägs av domänverket, skogsbolagen och kyrkan. Detta är nödvändigt för att man skall ha något att arbeta med. Vi anser att det är rimligt att dessa frågor tas upp i anslutning till den aviserade översynen. Skogsvårdslagen har vi diskuterat i tidigare sammanhang. Vi krävde då en översyn, en förenkling av lagen. Därigenom skulle man också förenkla arbetet på skogsvårdsstyrelserna. Personalen där kunde då i ökad utsträck 15 ning rikta sina resurser mot de passiva skogsägarna, föra diskussioner med dem och ge dem information om vad som bör göras. Jag tror att man på den vägen skulle klara av en stor del av detta. Vi har mot den bakgrunden yrkat avslag på jordbruksministerns förslag om ytterligare medel till skogsvårdsstyrelserna för detta ändamål. Men det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 4, 6 och 8. Även jag önskar jordbruksministern en trevlig sommar, då han kan fundera över jordbrukets och skogsbrukets problem.

Herr talman! Det här betänkandet från jordbruksutskottet behandlar vissa skogspolitiska frågor, som har aktualiserats i kompletteringspropositionen. Låt mig börja med att notera att den förstärkning av skogsvårdsstyrelserna som vpk föreslog i anledning av budgetpropositionen och som vi då inte fick gehör för nu föreslås av regeringen. Vi tror att det är en riktig åtgärd att genom en förstärkt rådgivning, information och tillsyn m.m. på skogsbrukets område försöka få en bättre virkesförsörjning och i övrigt en bättre skötsel av vår skogsmark. Det finns enligt vår mening möjlighet till och behov av ytterligare insatser i den här riktningen. I propositionen föreslås, som vi fattade det, en ändrad tillämpning av 5 § jordförvärvslagen. Bl. a. anförs: ”Möjligheterna att utveckla kombinerade skogsoch jordbruksföretg bör givetvis tas till vara där detta ger goda regionalpolitiska effekter. Men strävan att stärka sådana företag får inte medföra en för snäv avgränsning av juridiska personers möjligheter att förvärva mark.” Det var den sist anförda meningen som vi var skeptiska till. Den slutsats man kan dra av detta och vad som i övrigt anförs var att regeringen har en strävan att underlätta för juridiska personer att förvärva jordoch skogsmark. Vi är, som jag har sagt, ganska skeptiska till detta. Vi tror inte att det är en lösning för att behålla en levande landsbygd. Vad vi behöver är aktiva brukare av jordoch skogsfastigheter i skogsbygderna. Åtgärderna måste då inriktas på att man skall kunna uppnå detta, inte på att underlätta för juridiska personer att förvärva sådan mark. Nu fastslås i utskottets betänkande att regeringen inte föreslår någon ändring av jordförvärvslagen i propositionen. Ej heller förordas någon ändring av lagens tillämpning i förhållande till vad riksdagen uttalade vid nuvarande lags tillkomst år 1978. Enligt utskottets mening innebär uttalandet i förevarande proposition om jordförvärvslagens tillämpning en beskrivning av gällande rätt. Man kan fundera över hur en beskrivning av gällande rätt och tillämpning skall kunna påverka utbudet av skogsråvaran nu, som det sägs i propositionen. Rimligtvis måste detta ha varit möjligt nu och tidigare, eller också har inte 5 § tillämpats på ett riktigt sätt.

Jag är inte så väl bevandrad i lagtexter och tillämpningsbestämmelser, men nog kan man fundera litet över hur det hela går ihop. Vi behöver väl inte nu föra någon debatt om detta. Utskottet uttalar ju att det inte handlar om någon förändring av vare sig lag eller tillämpning, och det får vi rätta oss efter. Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 9 i betänkandet och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Både skogspolitiken och jordförvärvslagen har den senaste tiden diskuterats här i kammaren vid flera tillfällen. Med hänsyn till att ingenting principiellt nytt har tillkommit vill jag begränsa mig till att hänvisa till kammarens protokoll av den 16 april och av den 21 maj i år. Låt mig dessutom få uttala utskottsmajoritetens tillfredsställelse över de åtgärder som regeringen föreslår och planerar för att öka avverkningarna. Det är tillfredsställande att vi har kunnat nå en så bred enighet om de rika virkestillgångar som vi har i den svenska skogen. Regeringen betonar också i propositionen vikten av en väl fungerande virkesmarknad. Information till skogsägarna för att åstadkomma ett tillfredsställande virkesutbud är en av de viktigaste åtgärderna. Detta är givetvis i första hand ett intresse och ett ansvar för virkesmarknadens parter. Enligt vad som uppges planerar parterna en fortlöpande, gemensamt organiserad informationskampanj i syfte att åstadkomma ett virkesutbud som är rimligt med hänsyn till skogstillståndet och som är anpassat till skogsindustrins behov. Till detta kommer den information samt de råd och anvisningar som skogsvårdsorganisationen nu i ökad utsträckning kan ägna sig åt och som kommer att rikta sig till de skogsägare som av olika skäl framstår som passiva. Det ökade anslag som vi i och med dagens beslut tillför skogsvårdsorganisationen kommer även det att ge utslag i ökad aktivitet inom skogsbruket. Med hänsyn till den stora betydelse som skogsnäringen har för sysselsättningen och landets ekonomi måste virkesförsörjningen fungera. Därför är regeringens åtgärder ytterst angelägna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i jordbruksutskottets betänkande 1985/86:26 och avslag på reservationerna.